Herr talman! Vårt lands energikonsumtion är i ständigt stigande. Sedan 1960 har den totala elkonsumtionen ökat med ungefär 7 procent per år och gjorda prognoser visar en liknande utveckling fram till 1975. Självklart är att dessa prognoser måste följas upp med kontinuerliga undersökningar för olika potentiella energikällor, som genom utbyggnad eller nykonstruktion kan komma att svara för att vårt elbehov täcks. I dag står oss huvudsakligen tre energikällor till buds för framställning av elektricitet: vattenkraft, värmeverk och atomkraftverk. Energikommittén håller nu på med sin undersökning av de samhällsekonomiska aspekterna på de olika källorna. I en interpellationsdebatt i denna kammare för en vecka sedan, som både herr Nilsson i Agnäs och herr Tobé refererat till, redogjorde statsrådet Holmqvist för hur denna kommitté vid sina beräkningar försöker att anlägga en helhetssyn, innebärande att hänsyn tas till vattenoch luftföroreningar, liksom till naturskyddssynpunkter. Att energikommittén skall kunna ge en entydig preferens för ettdera slaget av kraftverk är med säkerhet omöjligt att begära. Alla tre systemen har sina nackdelar. Atomkraftverkens ekonomiska lönsamhet kommer alltid att begränsas av de stora kostnader som är förenade med säkerhetsåtgärderna, vilka måste vara rigorösa så länge vi inte lyckats lösa problemen med strålningsfria biprodukter. På samma sätt utgör luftföroreningarna en påtaglig nackdel med värmeverken. park, som vi här dryftar, utgör ett ingrepp i ett naturområde som enligt reglementet skall vara skyddat från sådan åverkan. Den föreslagna regleringen innebär att ytterligare 23 km? överdämmes, vilket kräver vissa skadeförebyggande åtgärder inom nationalparken. Utskottet delar emellertid departementschefens uppfattning att naturvårdsintressena inte bör få utgöra hinder för sådan reglering. Denna uppfattning delas av statens naturvårdsnämnd och domänstyrelsen. Som vi tidigare hört måste naturligtvis ett regleringstillstånd förknippas med villkor avsedda att begränsa och kompensera uppkomna skador. I fråga om kompensationen har utskottet framhållit att värdet av helt orörda naturområden inte får förringas. Genom de av statsmakterna tidigare medgivna ingreppen i Stora Sjöfallets nationalpark har denna i viss mån redan förlorat sin karaktär. Utskottet har därför ansett att det bör — såsom också har föreslagits i en fyrpartimotion — göras en utredning för att undersöka i vad mån den föreslagna regleringen kan kompenseras genom avsättandet av en ny nationalpark. En sådan åtgärd skulle säkra ännu så länge orörda områden från åverkan. Låt mig i sammanhanget nämna att det reglemente som gäller för vår nyaste nationalpark, Padjelanta, som är vår sextonde nationalpark, i flera avseenden skiljer sig från reglementena för övriga nationalparker i vad gäller hänsynstagande till samernas krav. Vi förutsätter givetvis att sådan hänsyn kommer att tas också i framtiden vid avsättandet av nya nationalparker. Någon anledning för riksdagen att kräva naturvetenskapliga undersökningar som villkor för regleringen har utskottet inte funnit föreligga. Däremot förutsätter vi att vattenfallsverket svarar för en tillfredsställande röjning av de berörda områdena, liksom att de grustäktsavgifter som uttages på grund av massuttagen användes för åtgärder till renskötselns fromma, såsom departementschefen har föreslagit. Utskottet har alltså biträtt Kungl. Maj:ts förslag att intrång i Stora Sjöfallets nationalpark skall medges, samtidigt som vi har velat föreslå riksdagen att begära en utredning om huruvida avsättandet av en ny nationalpark kan kompensera det föreslagna intrånget.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
Herr talman! Jag hoppas att jag hörde fel. Hur som helst måste jag anhålla om en förklaring. Utskottets företrädare sade att utskottet inte anser att några villkor om dokumentarisk undersökning är erforderliga. Däremot skall vattenfallsstyrelsen sköta om röjning och liknande. Jag utgår emellertid ifrån att utskottet finner det nödvändigt med en dokumentarisk undersökning. I annat fall måste jag yrka bifall till min motion i den delen. Det avstod jag ifrån, i förvissning om att en sådan undersökning kommer att ske men att utskottet ansett det onödigt att själv ställa detta villkor. Medan jag har ordet skulle jag vilja säga några ord även till herr Lundmark. Han beskrev den uppdämning som skall ske såsom avseende en liten procent av nationalparkens yta, bara en smal strandremsa. Det är nu inte så. Det finns branta stränder efter Akkajaure och där blir arealskillnaden obetydlig, men det finns också deltan som blir överdämda. Storleken av de uppdämda områdena varierar alltså mycket ut efter sjöns olika delar. Vidare innebär den långtidsreglering som sker 30 meters amplitud; vissa år kan man ha vatten högt uppe på land, men sedan sjunker vattnet igen. Det kan sålunda ta flera år innan vattenytan är återställd till det normala, och detta är ganska allvarligt.
Herr talman! Jag vill bara bekräfta att utskottet, såsom herr Tobé antog, fann onödigt att uppställa villkoret med en dokumentarisk undersökning som en förutsättning för att tillåta reglering.

Herr talman! Vattendomstolen har hänskjutit frågan om tillstånd till en fjärde reglering av Suorva till regeringens prövning. Och regeringen har i proposition begärt att riksdagen skall medgiva de intrång i Stora Sjöfallets nationalpark som erfordras för regleringens genomförande, innan beslut föreligger av regeringen i tillåtlighetsfrågan. Det är två intressegrupper som drabbas av intrånget: naturvårdsintressena och samerna. Förhandlingar pågår nu mellan Vattenfall och samerna om den kompensation som staten skall utge till samerna för skada och olägenhet i samhand med en eventuell fjärde reglering av Suorva. Samernas rättsliga situation är den att de endast kan erhålla personliga skadeersättningar av någon betydelse, om de så att säga säljer sig i tillåtlighetsfrågan. Därest en uppgörelse icke sker med kronan i tillåtlighetsfrågan går frågan om skadereglering till domstol för avgörande. Därvid kommer det mesta av samernas ersättningsbelopp att läggas till lappfonden som samerna icke behärskar. I en motion har begärts att riksdagen skall låta anstå med prövningen av frågan om tillstånd till nationalparksintrång till dess tillåtlighetsfrågan slutbehandlats i vederbörliga instanser och mellan parterna. För bedömande av motionsyrkandet är det nödvändigt att anföra en del synpunkter. Om 50 bönder har sina hemman vid en regleringssjö, så kan dessa bönder lugnt se tiden an. De behöver icke nödvändigtvis träffa något avtal med vattenfallsstyrelsen i = tillåtlighetsfrågan. De får ändå sin skadereglering och sina personliga ersättningar genom vattendomstolen. Så är icke fallet för samerna. De försätts i den mänskligt ovärdiga situationen att de måste sälja tillåtligheten för att tillerkännas några pPpersonliga ersättningar. Även om samerna skulle önska att med hela sin kraft be strida tillåtligheten på grund av de sto: ra skador som en vattenreglering åstadkommer, så förefinnes likväl den mäktiga drivkraft till uppgörelse som de personliga ersättningarna måste anses utgöra. När emellertid nu Sörkaitum sameby träffat uppgörelse med vattenfallsstyrelsen, ehuru samebyn helst, som jag förmodar och efter de upplysningar jag har fått, skulle vilja bestrida tillåtligheten till det yttersta, så bör riksdagen inte medverka till att försätta den återstående samebyn Sirkas under press. Riksdagen kan lugnt se tiden an till dess parterna slutfört förhandlingarna och regeringen fattat sitt beslut. Ett beslut nu av riksdagen skulle bli ett datum i förhandlingarna som försämrar Sirka samebys position. Hur mycket man än må förneka detta, är det likväl ett faktum som båda de förhandlande parterna har fullständigt klart för sig. Rennäringsnämnden har uttalat, att den ser utomordentligt allvarligt på detta ärende och på den behandling av de berörda människorna som förekommit. Och detta allvar måste kraftigt understrykas. Vi måste i den här församlingen allvarligt ställa frågan till oss själva vad som egentligen sker med samerna i Sverige just nu, hur vi som majoritetsbefolkning behandlar dem. Bereder vi samerna sådana levnadsmöj ligheter som vi folkrättsligt är skyldiga att bereda dem? Då det trots allt synes utsiktslöst att, mot utskottets förslag, få gehör för de synpunkter jag anfört avstår jag från att ställa något yrkande. Det innebär emellertid inte att den genom motionerna aktualiserade problematiken får mindre betydelse. I en nära framtid blir det tillfälle att återkomma till problemet och till olika konkreta metoder genom vilka vi kan visa att vi inte står likgiltiga inför behandlingen av en minoritet med urgammal hemortsrätt i landet och med krav av stor betydelse, som vi bör tillgodose. Avslutningsvis vill jag säga att Sverige inte gentemot andra länder på världsarenan kan framträda som förkämpe för upphöjda principer, om dessa principer inte tillämpas inom vårt eget lands gränser.

Herr talman! Jag vill understryka, att vad det gäller är frågan om intrång skall tillåtas i nationalparken eller inte. Det gäller icke frågan om tillåtlighet till bygget. Jag måste erkänna att jag är mycket förvånad över att herr Jönsson i Ingemarsgården kunnat underteckna en motion med det innehåll som den aktuella. Och ännu märkligare är det att herr Jönsson önskar ta upp en debatt. Motionen går ju helt på sidan om sakfrågan. Det enda i motionen som har med sakfrågan att göra är yrkandet, som innebär att avgörandet om intrånget skall skjutas på framtiden. Men detta yrkande är underbyggt med grava beskyllningar mot tvenne ämbetsverk, lantbruksstyrelsen och kammarkollegium — visserligen i form av citat ur skilda skrivelser men i alla fall. Om riksdagen biträtt motionen skulle alltså dessa allvarliga och obestyrkta beskyllningar mot de två ämbetsverken ha konfirmerats. Det vore högst anmärkningsvärt. Vattendomstolen har i detta speciella fall sagt nej på grundval av vad som stadgas i kap. 2 38 vattenlagen dömt företaget icke tillåtligt. Men eftersom vattendomstolen samtidigt bedömt företaget vara av stor samhällsekonomisk betydelse har den med stöd av 20 8 i samma avsnitt av vattenlagen överlämnat = tillåtlighetsprövningen = till Kungl. Maj:t. Detta betyder i klartext att domstolen anser att företaget bör tillåtas men att Kungl. Maj:t må fastställa de särskilda villkor som kan vara motiverade. Det är i samband med fastställandet av dessa villkor som Kungl. Maj:t har möjlighet att göra en insats för lappbyarna uppe vid Suorva.

Herr talman! Givetvis kan herr Lundmark anse att motionen är onödig. Det är väl alltid så att den som försvarar en viss ståndpunkt tycker att den som intar motsatt ståndpunkt har fel. Men den uppfattning herr Lundmark redovisat måste även innebära att han finner det felaktigt att samernas berättigade synpunkter får komma till uttryck. Rennäringsnämnden är ju ändå ett forum för samerna, och jag kan inte förstå annat än att samernas syn på en fråga, som berör dem, också bör föras in i bilden vid frågans handläggning. Vad jag velat säga är att om vi nu fattar beslut i den föreslagna riktningen, så kan det bli en påtryckning på samerna. Det är riktigt som herr Lundmark säger att jordbruksministern har goda möjligheter att ställa sig avvaktande så att regeringens beslut inte fattas förrän förhandlingarna är slutförda, och om jordbruksministern vill påverka förhandlingarna i för samerna gynnsam riktning, så inte mig emot.

Herr talman! Det är synd att vi så här i slutet av sessionen skall behöva ha en sådan brådska vid behandlingen av detta ärende. Jag skulle vilja föreslå jordbruksministern att han nästa år ger oss möjlighet att ha en principdebatt, ty annars kommer principfrågorna alltid tillbaka varje gång en åtgärd skall vidtas i samband med att ett vattenfall skall byggas ut. Jag tror att vi på det sättet skulle klara av många huvudfrågor. När man lyssnar på herr Nilsson i Agnäs låter det som en melodi från de stora skogarna. Det är klart att man gärna skulle vilja ha litet mera tid och ro när man lyssnar på vad han, som har erfarenheter där uppifrån, har att säga. Nu tror jag emellertid inte att hans synpunkter i den här frågan är tillräckligt realistiska.

Det är att beklaga, men vi är där vi är och det gäller att ta vara på de möjligheter vi har. Det är inte mycket kvar av Stora Sjöfallet. Det är mest ett turistjippo, där man när utlänningar kommer sätter på vattnet för att visa upp hur ett svenskt vattenfall ser ut när det är som skönast. När sedan turisterna gått därifrån stänger man av vattnet igen. I stället för att älven får löpa sitt naturliga lopp och man får se den orörd blir det alltså ett turistjippo. I en fyrpartimotion i den här frågan, där jag är med, uttalar vi, att om man nu medger den fjärde suorvaregleringen, så bör denna vinst för vattenkraftsintressena beaktas vid prövning av ytterligare utbyggnader av vattenkraft i vårt land. Det var inte meningen att genom denna motion binda riksdagen för ett uttalande. Vi ville i stället göra riksdagen uppmärksam på förhållandet, att man gjort ett kraftig ingrepp och att man därför måste vara försiktigare i fortsättningen. Stora Sjöfallets nationalpark utsätts för ett starkt slitage och ännu mera blir det när vägen upp till Ritsemjokk skall byggas ut. Därför är det mycket angeläget att man avsätter en ny nationalpark där människor kan få se en orörd natur och vandra i fred. Jag tror inte att detta, som herr Tobé alldeles riktigt säger, kommer att inverka på samernas arbetsmöjligheter. Det är nog den verksamhet som bedrivs vid Stora Sjöfallet och den därav följande trafiken som irriterar samerna. Herr Lundmark sade att man skall vänta tills man får se vad malmletningarna kan ge innan man tar fram en ny nationalpark, Ja, naturrikedomar måste vi väl alltid fortsätta att leta efter i vårt land, också i våra nationalparker. Står dessa naturtillgångars värde i paritet med nationalparkerna, anser jag — hur naturvårdande jag än vill vara — det nödvändigt att se realistiskt på saken. Därför finner jag det inte erforderligt att vänta. Man bör omedelbart ta itu med en undersökning och utredning om att avsätta en ny nationalpark. Mot den bakgrunden ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag förmodar att vi alla i denna kammare är naturälskare. I varje fall har de som tagit till orda i denna debatt understrukit sitt intresse för naturen. Vi diskuterar ju ett ytterligare intrång i Stora Sjöfallets nationalpark. Alla är vi säkert överens om att man inte skall göra ingrepp i naturen som inte är absolut nödvändiga. Jag har dock svårt att helt kunna följa med argumenteringen från vissa naturvårdsvänner. Jag har det största förtroende för dem och deras uppfattning delar jag i stort — men i detta fall gäller det ju en utbyggnad på ett område som redan är delvis skövlat. Jag tror att man går naturintresset längre till mötes, om man åtminstone inte motsätter sig en behövlig utbyggnad i ett sådant område. Jag har svårt att förstå min vän och kollega herr Nilsson i Agnäs dels av den orsak som jag nyss har nämnt, dels därför att naturvårdsnämnden inte har ansett situationen vara sådan, att en utbyggnad bör avstyrkas, eftersom den är en fortsättning på ett redan påbörjat arbete. Ett annat skäl är att vi i fjol hade en diskussion om Vindeälven. I detta ärende var inte minst herr Nilsson i Agnäs mycket livligt engagerad. I dagens debatt har framhållits att möjligheter förfinnes för att inte denna älv skall behöva utbyggas. Herr talman! Eftersom jag i fjol röstade för Vindelälvens utbyggnad har jag i denna fråga hamnat mellan två stolar och kommer därför att avstå vid voteringen.
Herr talman! Jag vill börja med att livligt biträda herr Lothigius” önskan om en principdebatt. Jag hoppas att jordbruksministern eller någon annan på det nya året ger oss tillfälle att här verkligen diskutera själva grunden för vår syn på naturvården i vårt land. Jag väntar med otålighet på detta tillfälle. Herr Lothigius talar om principerna. Det är just min mening att dessa skall följas. Att jag därvid kanske — enligt herr Lothigius — har felbedömt vad som har skett i Stora Sjöfallet är möjligt, men jag har svårt att tro att jag har tagit totalt miste och att hela nationalparken redan skulle vara spolierad. Det som har gjorts är allvarligt, det medger jag, men att ytterligare 23 km? läggs under vatten får dock ännu betänkligare följder. När herr Fridolfsson i Stockholm sedan talar om naturvårdsnämnden, så är det sant att den inte har rest några invändningar i denna fråga. Jag för min del ställer mig frågande till deras sätt att se på saken. Det kan hända att de har mer insikt än jag, men här vore det enligt min mening på sin plats att göra invändningar. En annan sak som inte har beaktats tillräckligt är dessa väldiga vattensamlingars inverkan på klimatet. De kan påverka isläggning, snötäcke och snösmältning, och detta har sin stora betydelse för de samer som vistas inom området. Det kan också tänkas att uppdämningen inverkar på klimatet över hela landskapet.

Herr talman! Jag vill bara anföra några få ord med anledning av det meningsutbyte som har ägt rum mellan herrar Lundmark och Jönsson i Ingemarsgården. Jag vill försäkra att vi inom utskottet har ägnat vederbörlig uppmärksamhet åt de problem som här åberopats.

Jag räknar även med att man från departementets sida också kommer att se till att de skadeförebyggande åtgärder som kan erfordras blir vidtagna. Jag är helt överens med herrar Lundmark och Tobé om att det egentligen är ganska små nyanser som skiljer utskottet och reservanterna åt.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

Herr talman! Tid efter annan har vi haft överskott på olika produkter inom jordbruksproduktionen. För dagen har vi ett betydande överskott på nötkött, vars avsättning vållar bekymmer. När det blir överskott och för stor lagring uppkommer underskott i Svensk kötthandels regleringskassa, och det är just den situationen som i dag föreligger. Alla som haft att ta ställning till denna fråga har varit överens om att ytterligare medel måste tillföras kassan, men i fråga om tillskottets storlek är meningarna delade. Jordbruksutskottets majoritet, vilken inom parentes är en lottmajoritet, anser att 25 miljoner kronor skall tillföras regleringskassan utöver de omkring 40 miljoner kronor som föreningen kan få inom den ram som fastställts för provisorieåret 1966/ 67.

Om man emellertid jämför regleringsåret 1964 64, finner man att utslaktningen 1965 utgör bara 84,9 procent av 1964 års utslaktning. Och 1964 hade producenterna ännu inte råkat i förskräckelse för 1960 års jordbruksutrednings förslag. Vi kan alltså inte hålla med om att dessa 25 miljoner bör tilldelas Svensk kötthandel. Det finns olika metoder att vinna avsättning för överskotten. Både utskottets majoritet och reservanterna tycker att man bör pröva ett realisationsförfarande och därmed försöka få ut större kvantiteter på hemmamarknaden. Vi har prövat det när det gäller andra varor; smörrealisationen bidrog till att överskottet på smör försvann ganska snabbt. Konsumtionen ökade avsevärt så snart priset blev sådant att man ansåg sig kunna köpa. Det bör också finnas utrymme för en prissänkning på hemmamarknaden, om man slipper ifrån en del av exportavgifterna som för närvarande utgör i genomsnitt 3 kronor 60 öre per kilo. Vår uppfattning att det går att få ökad avsättning på hemmamarknaden grundar vi också därpå, att vår konsumtion av nötkött ligger lågt i förhållande till andra länder med motsvarande standard. Den har från 1964 till 1965 sjunkit med nära ett kilo per person och år.

Detta kanske säger något om de möjligheter till avsättning som bör finnas på den svenska marknaden. Att konsumenterna har ansett köttet vara för dyrt har man fått många belägg för vid samtal med enskilda personer. Ett annat belägg för detta får man vid studium av skolbarnsbespisningarnas matsedlar. Under det senaste året har man där funnit sådana rätter som spaghetti med köttfärssås eller potatis med korvstuvning. Varan har inte använts ren, utan man har försökt dryga ut den på olika sätt. Med hänsyn till att en ökad avsättning minskar förlusterna för regleringskraven har reservanterna stannat för det förslag i Kungl. Maj:ts proposition som syftar till att medel utöver normalramen inte bör utgå till Svensk kötthandel. Även när det gäller slaktdjursavgifternas storlek har reservanterna en avvikande mening. Kungl. Maj:t har föreslagit att slaktdjursavgiften för nötkreatur höjs till 140 kronor för djur som väger minst 150 kilo och till 80 kronor för djur med lägre vikt. För svin föreslås oförändrad avgift. Jordbruksministern avser emellertid inte att för närvarande föreslå högre avgift än 120 respektive 70 kronor. Han vill avvakta produktionsutvecklingen på nötkött, men han vill ha rörelsefrihet, om läget skulle kräva en ytterligare höjning. Vi reservanter delar departementschefens uppfattning härvidlag, och vi grundar denna inställning på att det på hösten brukar vara en normal högutslaktning av djur. även om utslaktningen i år varit större än vanligt, tror vi inte att den i fråga om mjölkkor kommer att fortsätta i samma takt efter jul. Mjölkpriset förändras inte. Kommer vi över vintermånaderna har vi knappast en ökad utslaktning att vänta före hösten 1967 och vi har då ett nytt jordbruksavtal. Jag finner att de skäl jag här redovisat talar för att departementschefens förslag med hänsyn till dagens situation är väl avvägt och jag ber därför

Herr talman! Fru Lindskog har här redogjort varför propositionen kommit till. Hon har också redogjort för reservanternas inställning. Det är helt klart att vi fått ett onaturligt stort överskott på nötkött i höst. En mycket stark utslaktning har förekommit, och man frågar sig vad orsaken därtill är. Ja, bakom denna ligger naturligtvis mjölkproduktionens dåliga lönsamhet över huvud taget, men första signalerna från jordbruksutredningen har säkerligen också satt sina spår i detta sammanhang. Det förslag som föreligger beträffande mjölkregleringen pekar också mot en mycket dålig lönsamhet på mjölkproduktionen, varför det är många som i denna situation slaktat ut sina djur. Man kan räkna med att en normal utslaktning uppgår till 40 000—50 000 äldre kor, men när vi nu får en utslaktning på cirka 90 000, måste detta få verkningar. Vi har med andra ord en dubbelt så hög utslaktning i år som tidigare. I runt tal kan man säga att vi därigenom minskar vår kostam med ungefär 10 procent. Därmed får vi emellertid inte en tioprocentig sänkning av mjölkproduktionen. Avkastningen från djuren blir nämligen allt bättre, och vid utslaktningen försöker man också behålla de bästa korna. Klart är dock att minskningen av antalet nötkreatur medför överskott på kött. I propositionen föreslås att möjligheterna att realisera kylhuslagrat kött prövas. Vi har ingenting emot en sådan prövning och vi har heller ingenting emot en köttrealisation, varigenom konsumenterna kan få köpa billigare kött. Vi är emellertid tveksamma om huruvida detta kan få den beräknade effekten. Meningarna är också delade om hur man skall klara de förluster som därvid kommer att uppstå någon måste na turligtvis betala kalaset. I propositionen föreslås en höjning av slaktdjursavgifterna för nötkreatur från 80 till 140 kronor för djur vägande minst 150 kg och från 40 till 80 kronor för djur som väger mindre. Jordbruksministern har sagt att man kanske inte behöver ta ut hela höjningen f.n. Det måste konstateras att det är en hård höjning på en gång, allra helst som slaktdjursavgifterna i våras höjdes från 60 till 80 kronor för storboskap. På kort tid höjes slaktdjursavgifterna sålunda från 60 till 140 kronor för äldre nötkreatur. Det är mer än vad jordbruksnämnden har föreslagit. Den har stannat vid en höjning till 120 respektive 70 kronor. Dessutom har jordbruksnämnden emellertid föreslagit en slaktdjursavgift på 50 kronor för svin. Vi har nu kommit in i ett läge där slaktdjursavgifterna verkligen blir betungande för jordbrukarna. Speciellt drabbar höjningarna dem som säljer ut hela sina besättningar. För att mildra verkningarna har vi i vår motion föreslagit att, eftersom den nuvarande utslaktningssituationen måste betecknas som en extraordinär företeelse, slaktdjursavgifterna bör höjas endast till 120 respektive 70 kronor. Man får väl pröva sig fram. Det kanske inte visar sig nödvändigt att ta ut så mycket. För att täcka förlusterna föreslår vi i stället att av införselavgiftsmedel, som influtit utöver normalramen, ett belopp av 25 miljoner kronor tillföres Föreningen Svensk kötthandel. På det sättet skulle man inte behöva höja slaktdjursavgifterna i den omfattning som föreslås i propositionen. Förlusterna på grund av den extra utslaktningen skulle då också kunna klaras på ett bättre sätt. Genom en köttrealisation kan man befara en minskning av fläskkonsumtionen. Fördenskull har vi föreslagit en höjning av slaktdjursavgiften från 40 till 50 kronor för svin. I praktiken kanske den höjda avgiften inte behöver ta gas ut omedelbart, men möjlighet därtill skulle föreligga. Vi ser vårt förslag som ett förnuftigt sätt att klara situationen. Längre fram kan svårigheter uppstå beträffande köttförsörjningen. Minskar man antalet kor får man också ett mindre antal kalvar och i framtiden mindre kött. Jordbruksutredningen räknar med att köttkonsumtionen kommer att stiga med så mycket som 31 procent. Då kanske man får en viss köttbrist i framtiden. Fru Lindskog anför att det skulle vara obestyrkt att den starka utslaktningen beror på de uttalanden som gjorts från jordbruksutredningens majoritet. Jag vill dock erinra om följande yttrande från detta håll: »Vi räknar med att de medel för omläggning av den jordbrukspolitiska målsättningen som vi föreslår skall få en betydande effekt på Jordbrukarnas långsiktiga planering redan genom att våra förslag blir offentliggjorda.» Man menar alltså att jordbrukarna när förslagen blir offentliggjorda även kommer att ta konsekvenserna härav. Så har också skett. Herr talman! Eftersom vi för vår del vill försöka lösa denna situation på detta sätt, som vi tror är en mera framkomlig väg för att komma till rätta med problemen, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det mesta som behöver sägas har väl redan anförts i denna diskussion. Vi har så här i elfte timmen fått förslag från Kungl. Maj:ts sida om att vissa åtgärder måste vidtagas för att bemästra situationen på köttmarknaden. Jag tycker att det är angeläget att understryka att vi är överens om detta. Vi är även överens om formerna för dem, även om vi kanske i fråga om vissa detaljer har skilda uppfattningar. Det har anförts att de problem som uppstått skulle bero på höstens stora utslaktning. Fru Lindskog sade att en sådan inte är ovanlig och att slaktsiffrorna ofta går upp och ned. Detta är i och för sig riktigt, men även om både departementschefen och reservanterna har den uppfattningen att det är obestyrkt att uppgången berott på jordbruksutredningens förslag, är det i alla fall ovedersägligt, såsom herr Jonasson nämnde, att man beräknade att detta skulle komma att ske efter presentationen av utredningens förslag och det har även inträffat. Om man fick kontakt med den opinion som uppstod under de aktuella marsdagarna i år, insåg man att något skulle hända, inte därför att jordbrukarna var bekymrade för köttet utan därför att de var oroliga över vilket pris de skulle få för mjölken. Därför räknade vi med att en stark utslaktning skulle komma. Vi har föreslagit något lägre slaktdjursavgifter. Vi har inte velat ge Kungl. Maj:t fullmakt att gå upp så högt som till 140 kronor per nötkreatur för att garantera den rörelsefrihet som reservanterna menar behövs för detta område. Vi har å andra sidan velat ge Kungl. Maj:t större rörelsefrihet när det gällt att höja slaktavgifterna för svin. Vi tror att detta är nödvändigt för att kunna genomföra den köttrealisation som vi allesammans är lika intresserade av. Men för att denna skall leda till avsett resultat är det nödvändigt att vi får en konsumtionsstegring. Vi vet att det redan nu ibland pågår en realisation av fruset kött. Det gäller naturligtvis att fastställa hur lågt priset skall sättas för att få en sådan genomslagskraft, att konsumenterna ökar sina inköp av kött. Men vi måste samtidigt vara på det klara med att det som följd av den ökade köttkonsumtionen i varje fall kan tänkas inträda en minskning av fläskkonsumtionen. Om man ser denna minskade fläskkonsumtion tillsammans med de ökade betäckningssiffrorna för svin har man anledning förmoda, att jordbruksministern kanske kommer att få behov av de höjda slaktdjursavgifterna genom att det om några månader uppstår ett »fläskberg». Självfallet känner vi en osäkerhet inför utsikterna på detta område. Säkerligen delas denna även av jordbruksministern och av reservanterna, vilket torde vara anledning till att alla parter uttalat att man nu vill pröva sig fram. Om man nu skall göra detta, är det kanske också rimligt att låta de kostnader som kan uppstå täckas av andra medel. Därför har vi föreslagit att 25 miljoner kronor utom ramen skall tillföras Föreningen Svensk kötthandel. De medel som jordbruksministern föreslår skulle användas kanske kan behöva tas i anspråk på något annat sätt. Herr talman! Innan jag slutar vill iag framhålla, att det kanske inte är alldeles riktigt att jämföra en smörrealisation med en köttrealisation. I det sistnämnda fallet kan det bli så, att man överflyttar svårigheterna inom svensk kötthandel från köttsidan till fläsksidan och det är för att gardera sig häremot som vi har framlagt vårt förslag.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

Herr talman! Jag tycker inte att herr Jonassons sätt att räkna är alldeles riktigt, ty han säger att de 120 kronor resp. 70 kronor som föreslagits inte är tillräckligt, utan att det behövs ett tillskott på 25 miljoner kronor. Såväl departementschefen som utskottsreservanterna har väl varit på det klara med att om det inte hade varit tillräckligt, skulle det ha varit bättre att omedelbart höja slaktdjursavgifterna till det högre beloppet. Vidare sade herr Jonasson att det inte är nödvändigt att för närvarande ta ut den högre slaktdjursavgiften för svin, som man föreslagit i motionerna, men att det kanske kommer att bli nödvändigt. Jag tycker att detta resonemang är mycket svävande och tror att kammarens ledamöter gör klokt i att i dag följa reservanternas förslag och avvakta,

Herr talman! Jag hade i går tillfälle att i första kammaren utveckla mina synpunkter i denna fråga och skall kanske inte i riksdagens uppbrottstimma besvära denna kammare med en upprepning av de synpunkter jag där framförde. Jag har anledning att avstå härifrån så mycket mer som jag konstaterar, att det i de inlägg som gjorts i denna debatt ingalunda så kategoriskt som tidigare uttalats, att det skulle vara jordbruksutredningens förslag som är den egentliga orsaken till dagens problem. Ett faktum är att vår köttproduktion uppvisar en ändrad struktur som vuxit fram under hela 1960-talet. Det har uppstått ett större intresse för uppfödning av ungdjur och dessutom en klar tendens till ökning av medelslaktvikterna år för år. Att vi i år har haft en relativt hög utslaktning av kor jämfört med förra året är inte så underligt, eftersom vi i fjol hade de lägsta siffrorna på mycket länge. Vi behöver emellertid inte gå tillbaka längre än till 1963 för att finna en lika stor utslaktning som årets. Det året utslaktades nästan exakt samma antal kor som nu beräknas komma att slaktas ut under 1966. Vad var det som inträffade 1963? Då fanns det i varje fall inte något förslag från jordbruksutredningen som kunde vålla oro. Jag har väl här ingen anledning att närmare utveckla vad orsaken kan vara, men det är alltför demagogiskt att som i motionen göra gällande att det var utredningens förslag som orsakade årets utslaktning. Herr Eliasson i Moholm återgav ett uttalande som utredningen gjort, men jag vill fästa hans uppmärksamhet på att utredningen åsyftar en mera långsiktig förändring av jordbrukets struktur och produktionsförhållanden. Men vad som är intressant i detta sammanhang — och det var egentligen för att säga det som jag tog till orda nu — är att fundera över de 25 miljoner kronor det här är fråga om och huruvida vi skall bryta den princip som gällt sedan mycket lång tid tillbaka, nämligen att exportförlusterna skall bäras av jordbruket självt. Nu vänder jag mig inte till centerpartisterna här i riksdagen, ty dem anser jag i allmänhet företräda alltför outrerade kårintressen i denna fråga. Jag vänder mig närmast till högerns och folkpartiets representanter och frågar: Anser ni att vi skall bryta den ordningen att näringen själv skall bära kostnaderna för exporten? När vi lägger fram det nya jordbruksförslaget, kommer vi då från folkpartioch högerhåll att möta den inställning en att staten-konsumenterna skall bära kostnaderna för ett uppkommet överskott? I så fall har ni slagit in på en helt ny princip. Jag vill också ställa den frågan: Godtar ni i högern och folkpartiet verkligen det resonemanget, att bara därför att ett utredningsförslag publiceras och väcker diskussion inträffar samtidigt något slags skadeståndsskyldighet för samhället, därför att debatt har kommit till stånd? Det är ju ganska allvarligt, om ni börjat acceptera sådana principer. Det finns säkert många näringsutövare som då kan ställa anspråk på staten, med hänvisning till att den offentliga debatten har rubbat förutsättningarna för deras näringsfång. Eller låt oss ta ett annat exempel. Om det framlägges förslag om reducering av tullen på en viss vara, kanske någon affärsman gör ett stort inköp i förväg. Och om förslaget sedan inte genomföres, kunde han säga till samhällets representanter: Här har jag blivit lurad, och nu ber jag att få kompensation för de förluster jag åsamkats. Jag tycker det är principiellt mycket betänkligt att föra det resonemanget att det allmänna har skadeståndsskyldighet för mer eller mindre lösa påståenden som fälles i en debatt om den framtida jordbrukspolitiken. Jag upprepar alltså mina frågor: Innebär ställningstagandet nu ett frångående av de förutvarande principerna? Kommer de borgerliga nu att plädera för att exportkostnaderna skall bäras av det allmänna? Är detta ett försök att lansera en så vittgående ansvarighet för samhället som framgår av ert ställningstagande?
Herr talman! Statsrådet sade att utslaktningen i år inte hade varit större än under 1963, men faktum är ju ändå att man räknar med att årets utslaktning kommer att minska kostammen med 10 procent. Vi vet också att utslaktningen just för dagen är väsentligt större än tidigare under året. Vidare frågar statsrådet om vi har accepterat en helt ny princip, innebärande att om en utredning offentliggör ett förslag, så skall det allmänna omedelbart träda till och bota de uppkomna skadorna. Det var väl inte bara det som inträffade. När jag åberopade utredningen, var det därför att den själv hade siat om att offentliggörandet skulle leda till dagens situation. Men det förslaget, herr statsråd, förstärktes sedan när den socialdemokratiska arbetsgruppen presenterade sitt program, av vilket man kunde dra den slutsatsen att det skulle föranleda väsentliga ekonomiska svårigheter för mjölkproducenterna. Det råder extraordinära förhållanden, samtidigt som man är osäker om hur den köttrealisation som nu föreslås i propositionen kommer att utfalla. Det föreslås i propositionen att man från statsmakternas sida skall pröva denna väg. När man alltså skall pröva den i en alldeles speciell situation, anser i varje fall jag för min del att det vore rimligt att man skulle få använda dessa 25 miljoner kronor för att täcka förlusterna, om det visar sig att realisationen blir till nackdel för jordbruket.
Herr talman! Det är kanske inte nödvändigt att fortsätta denna debatt. Beträffande de olika orsakerna till utslaktningen, är det alldeles klart att om man gör förfrågningar över hela Sveriges land får man skiftande svar; det är många olika orsaker, vilket är normalt inom denna näring. Jag försökte för min del att utröna huvudanledningen. Jag har resonerat med många jordbrukare som sålt sina djur i höst och speciellt med ägare av större besättningar, som varit effektiva men likväl slaktats ut, något som tett sig ganska allvarligt i det här sammanhanget. Sedan kan man naturligtvis diskutera mycket om vilken som skall vara med om att betala det hela. År 1965 importerade vi 22100 ton kött och fläsk. Samma år exporterade vi 43 600 ton. På det sättet fick man naturligtvis in mycket regleringspengar till den s.k. regleringskassan, och det har också kommit in stora belopp i slaktdjursavgifter. När nu dessa regleringsmedel finns och man vill realisera kött i det här läget så kan man väl låta konsumenterna få ett billigare kött; det har jag ingenting emot. Tar man av dessa regleringsmedel för att möjliggöra en realisation åt hela svenska folket då har man inte gjort något orätt.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att herr Jonasson i sitt första inlägg betonade en sak som jag tror hör till det mest väsentliga, nämligen mjölkproduktionens ekonomiska läge i dag. Som alla känner till har det varit en försämring i det avseendet främst i form av ett lägre avräkningspris för jordbrukarna. Vi är väl medvetna om att vi står med ett betydande smöröverskott trots den realisation som har förekommit på det området. Jag skulle föreställa mig att för många jordbrukare har detta, som herr Jonasson också betonade i sitt första inlägg, varit en faktor av stor betydelse. Emellertid vill jag vända mig mot hans sätt att resonera om införselavgifterna. Vi har, herr Jonasson, varit överens om att det skall finnas möjligheter till import. Det uttalades redan 1959 och 1960 att det var ett önskemål att vi skulle både komma ifrån överskotten och bereda utrymme för en viss import. Pengar, som flyter in som importavgift, är i verkligheten att betrakta som tullinkomster som skall föras till det allmänna. Tidigare har vi haft en köttimport som tyvärr har upphört under det senaste året därför att vi har fått ett överskott själva. Inte kan vi då plötsligt säga att de pengar som vi tog in en gång i tiden och som finns i behåll skulle användas för att kompensera det svenska jordbruket. Det är en alldeles orimlig framställning. Jag konstaterar i övrigt att ingen velat svara på den direkta fråga jag ställt.

Herr talman! I denna motion hemställes, att kammaren måtte antaga de förslag till ändringar i dess ordningsstadga som framlagts i bilaga 2 till konstitutionsutskottets nyss godkända memorial. I memorialet har anförts de skäl som legat till grund för de framlagda förslagen. Om denna motion skulle remitteras till utskott, bleve det nödvändigt att för ändamålet tillsätta ett enskilt utskott och uppskjuta ärendets handläggning till nästa års riksdag. Då saken emellertid redan behandlats av konstitutionsutskottet och synes mig alltför obetydlig för en sådan åtgärd, anser jag att kammaren bör begagna den möjlighet som i detta fall finns — och som motionärerna också pekat på — att avgöra motionen utan remiss till utskott. Jag hemställer sålunda, herr talman, att kammaren måtte redan i dag bifalla ifrågavarande motion.

ärade kammarledamöter! Den session vi nu avslutar har varit mindre arbetstyngd än väntat. Trots att en mängd ärenden uppsköts till hösten har både antalet plenitimmar och antalet kvällsplena i kammaren varit lägre än närmast föregående år. Om vi ser tillbaka på vårsessionen kan vi konstatera, att ansträngningarna att utjämna arbetsbelastningen gav ett påtagligt resultat. Tidigare har 40 å 50 procent av vårsessionens totala plenitid varit förlagd till maj månad. I år var siffran endast 28 procent. Förhoppningen att utskotten genom kansliernas förberedande arbete under sommaren skulle bli i stånd att förse kamrarna med arbetsmaterial redan under höstsessionens första veckor infriades däremot tyvärr icke. Om avsedd effekt skall uppnås och fördelarna av den beslutade fastare personalorganisationen inom riksdagen skall kunna till fullo utnyttjas, är det uppenbarligen nödvändigt att även ta i anspråk möjligheten att anordna sammanträden med utskotten under sommaren. Ett eller ett par sammanträden innan höstsessionen tar sin början torde vara tillräckligt för att åstadkomma en väsentlig förbättring. Antalet interpellationer och enkla frågor har i år varit större än under år 1965. Speciellt har interpellationerna varit många under höstsessionen, och i slutskedet har det varit svårt att bereda utrymme för alla svar på kammarens veckoschema. En strävan har varit att i görligaste mån undvika interpellationssvar vid arbetsplena. Interpellationsdebatternas förläggning till bordläggningssammanträden har emellertid medfört att närvarofrekvensen i kammaren nedgått på ett sätt som allvarligt skadat riksdagens anseende. Jag förutsätter att detta förhållande beaktas av partigrupperna och att en ändring kommer till stånd. Även mot frågestundernas utveckling kan vissa erinringar göras. Enkla frågor har i åtskilliga fall framställts i ämnen som bort bli föremål för interpellationer. Anförandenas längd har ökat. I inte mindre än ett hundratal anföranden har den frivilligt överenskomna tidsgränsen på tre minuter överskridits. Om frågeinstitutet inte skall förlora sin karaktär och förfela sitt syfte, blir det nödvändigt att dels begränsa institutets användning till sådana spörsmål som inte kräver mera ingående utredningar, dels er sätta den frivilliga överenskommelsen om tidsbegränsning med uttryckliga bestämmelser i kammarens ordningsstadga. Jag vill också framhålla nödvändigheten av att ledamöterna är beredda att ta emot svaren på såväl interpellationer som enkla frågor vid de sammanträden som är lämpligast med hänsyn till kammarens arbete. Med utgången av innevarande år lämnar några kammarledamöter riksdagen. De flesta av dem har ett stort antal riksdagsår bakom sig, och de har alla gjort betydande insatser i' kammarens arbete. Vi tackar dem för de gångna åren, och de följs av våra välgångsönskningar även för framtiden. Jag tackar herrar vice talmän för gott samarbete och allt bistånd. Jag framför kammarens tack till vår sekreterare för skickligt och väl utfört arbete. Detta tack innefattar också vår kanslipersonal, våra vaktmästare och alla andra som beredvilligt stått oss bi i riksdagsarbetet. Till sist, ärade kammarledamöter, ber jag att få tillönska er en god och vilsam julhelg och ett gott nytt år. Ordet lämnades härefter på begäran till
Herr talman! Andra kammarens ledamöter framför genom mig ett tack till herr talmannen för det sätt, på vilket Ni och Era medarbetare i presidiet lett kammarens förhandlingar under det gångna året. Talmannen har ytterligare förstärkt sin redan förut starka ställning. Er oväld och skicklighet har skapat en respekt kring presidiet, en respekt som varit en ovärderlig tillgång för att befordra riksdagsarbetets effektivitet. Våra valmän har rätt att kräva att vi ordnar våra arbetsförhållanden så, att vårt arbete blir så effektivt som möjligt. Vi vet att herr talmannen har äg nat stor uppmärksamhet och gjort betydelsefulla insatser för en förbättring av riksdagsarbetets effektivitet. Vi kan konstatera att vårt arbete går allt snabbare och bättre. Härigenom erhåller riksdagen år från år allt större möjligheter att spela sin betydelsefulla roll som det politiska livets centrum. Vi gläder oss åt att detta har kunnat ske utan att de enskilda ledamöternas rätt att framföra sina och sina väljares uppfattningar har minskats. Till strävandena att öka effektiviteten hör också förbättringar i våra arbetsförhållanden. Betydande framsteg har uppnåtts bl.a. genom att fler arbetsrum kommer att ställas till riksdagsledamöternas förfogande. Vi har inom alla partier anledning att beakta de värdefulla synpunkter, som herr talmannen nyss framförde, synpunkter som han grundar på sina iakttagelser av kammarens arbete från presidiet, 1966 års riksdag har varit fylld av hårt arbete. Många viktiga beslut har fattats. Jag vill erinra om de betydande förbättringar i sjukförsäkringen, som träder i kraft vid årsskiftet, den nya arbetsmarknadspolitiken och inte minst gårdagens beslut om radions och televisionens utbyggnad och organisation. Nästa års riksdag kommer sannolikt att bli minst lika arbetsam. Den kommer att få ta ställning till en rad viktiga frågor med räckvidd långt in i framtiden. Jag tänker bl.a. på den framtida bostadspolitiken och jordbrukspolitiken. Jag hoppas därför, herr talman, att den instundande helgen kommer att ge Eder en välförtjänt paus för vila och rekreation mellan utförda och kommande mödor. I det tack, som vi riktar till talmannen, inbegriper vi även hans närmaste medarbetare, de båda vice talmännen, men vill också understryka det tack, som talmannen nyss riktat till kammarens sekreterare för skickligt och väl utfört arbete. Hans ord till kammarens övriga anställda kanslipersonal och vaktmästare vill vi också gärna göra till våra egna. Herr talman! Jag vill å riksdagskamraternas vägnar tillönska Eder en god jul och ett gott nytt år.